Herr talman! Johan Forssell har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta för att korta Migrationsverkets handläggningstider för arbetstillstånd. Sverige är ett av världens mest konkurrenskraftiga och innovativa länder. Globaliseringen skapar stora möjligheter för en stark export, men också hård konkurrens för vårt näringsliv och vår arbetsmarknad. Sverige behöver god tillgång till kvalificerad arbetskraft för att kunna fortsätta att vara konkurrenskraftigt. De senaste åren har ungefär 4 000 dataspecialister och civilingenjörer per år fått arbetstillstånd i Sverige. De bidrar till tillväxten, jobbskapandet och välfärden. Det regelverk som vi har ger företag stor flexibilitet och goda möjligheter att rekrytera den personal som behövs. Den genomsnittliga handläggningstiden för arbetsmarknadsärenden har visserligen ökat, men handläggningstiden skiljer sig kraftigt åt mellan olika kategorier av ärenden. Exempelvis är den genomsnittliga handläggningstiden för dataspecialister 36 dagar. Att dessa handläggningstider är kortare än genomsnittet beror på att många av dessa ansökningar är kompletta och korrekta och därför inte kräver vare sig kompletteringar eller extra kontroller. När det gäller branscher där det finns större risk för felaktigheter är handläggningstiden längre, eftersom Migrationsverket inom dessa branscher behöver göra mer omfattande kontroller. Generellt sett är dock Migrationsverkets handläggningstider för arbetstillstånd alltför långa. Regeringen har därför vidtagit ett antal åtgärder. Migrationsverket har fått i uppdrag att effektivisera handläggningen av arbetstillstånd. I februari återrapporterade Migrationsverket till regeringen en handlingsplan för att förkorta handläggningstiderna för arbetstillstånd. Handlingsplanen är ambitiös och omfattar åtgärder inom flera områden. Regeringen kommer att noga följa genomförandet av Migrationsverkets handlingsplan. Regeringen har även gett Migrationsverket i uppdrag att ta fram en strategi för information och service. Tydlig information om vad som gäller för att få ett arbetstillstånd i Sverige möjliggör en ökad grad av kompletta ansökningar, vilket i sin tur kan korta handläggningstiden. Det handlar till exempel om information kring vilka annonseringsvägar som är bäst lämpade och vilka försäkringar som behövs. Det ska helt enkelt vara lätt för företag som vill anställa och investera i Sverige att göra sina ansökningar rätt. I sammanhanget är det dock viktigt att framhålla att det måste finnas en balans mellan behovet av skyndsam handläggning och behovet av att motverka missbruk. Bristande kontroll riskerar att bidra till utnyttjande av enskilda arbetstagare och en urholkning av den svenska arbetsmarknadsmodellen. Goda villkor ska gälla för alla som arbetar i Sverige.

Herr talman! Åhörare! Vi ska gå vidare i diskussionen om arbetskraftsinvandring. Den förra interpellationsdebatten gällde att vi i dag tyvärr närmast mekaniskt på grund av mindre fel utvisar högutbildad eftertraktad personal som kommer till Sverige och arbetar. Den här interpellationsdebatten handlar om att det över huvud taget är svårt att få tillstånd. Det tar i alla fall ofta mycket lång tid att kunna komma till Sverige och arbeta. Det tar tid i båda instanserna - både när man ska ansöka om att komma till Sverige första gången och även i det senare skedet, när man ska försöka få ett beslut om förlängning. Jag behöver inte upprepa den historiska beskrivning jag tidigare gjorde av hur arbetskraftsinvandringen har påverkat Sverige. Den har på många sätt varit väldigt positiv, både för enskilda människor som har fått en bättre framtid och för Sverige som nation. Under decennier har greker, människor från forna Jugoslavien, finnar och många andra på det sättet kunnat få en bättre framtid i vårt land. Men det finns nu ett antal problem. Låt mig redan inledningsvis säga att Sverige på många sätt fortfarande är attraktivt. Där tycker vi inte olika. Poängen här är att Sverige inte är lika bra som vi skulle kunna vara. Vi är inte lika bra som vi borde vara. Jag tycker att man ska ha höga ambitioner. Det är också den retorik Socialdemokraterna ofta haft, i alla fall före förra valrörelsen. Detta ska gälla också på det här området. Det ska vara enkelt om man har papperen med sig och allt fungerar. Då ska det vara lätt att få ett tillstånd, och det ska ta kort tid. Men så är det inte i dag; alltför ofta drar det här ut på tiden. När vi tittar i årsredovisningen för 2016 kan vi se att det tar flera månader. Det går snabbt om ansökan är korrekt ifylld. Men ofta finns det problem här. Det är snårigt och tekniskt. Det går inte så lätt. Många företagare vittnar om att det är mycket svårt att över huvud taget lyckas få kontakt med Migrationsverket om man har frågor om hur ansökan ska fyllas i. Jag tycker att det är ett problem. Det här måste förändras. Det ska inte behöva ta fem eller sju månader innan man får ett beslut, utan det måste gå fort. Som jag sa tidigare: Myndighetsutövning är alltid myndighetsutövning, men, herr talman, det finns ingen naturlag som säger att det måste ta så här lång tid. Jag vill framhålla att det är välkommet att regeringen nu har börjat titta på den här frågan och att ett uppdrag har getts. Jag tror själv att det handlar mycket om ledarskap. Migrationsverkets ledning måste sätta fokus på frågan, våga fatta beslut och se till att korta processtiderna. Man kan göra en jämförelse med asylprövningen. Enligt en internrevisionsrapport har man i till exempel Finland varit betydligt mer effektiv, även per anställd. Jag tror att det handlar om ledarskap. Jag hoppas att migrationsministern i sina kontakter med ledningen på Migrationsverket verkligen understryker att Migrationsverket i sin myndighetsutövning också måste vara en servicemyndighet som på alla sätt försöker underlätta. Sedan ska besluten alltid vara korrekta. Man ska inte slarva. Men det måste kunna gå fortare än fem till sju månader, för det har inte de här människorna råd med. Jag tror också att det är få företag som har råd med det. Och Sverige som nation har faktiskt inte heller råd med det.
Herr talman! Ja, Sverige är ett attraktivt land att arbeta i. Och Sverige har blivit ännu mer attraktivt, skulle jag vilja säga, i kraft av den starka arbetsmarknad som vi har med ett ökat sug på arbetskraft. Arbetslösheten sjunker. Långtidsarbetslösheten sjunker. Ungdomsarbetslösheten är den lägsta på 13 år. Vi har fler lediga jobb än vad vi har haft någonsin så långt tillbaka man kan mäta - över 100 000 lediga jobb. Då söker sig självklart också människor hit från andra länder, och företagen behöver rekrytera människor från andra länder. Det är grunden, och det är egentligen fantastiskt positivt. Sedan är det alldeles rätt, som jag har försökt säga, att handläggningstiderna på Migrationsverket är för långa. Det är därför vi har gett Migrationsverket det här uppdraget att korta dem. Det gäller precis de punkter som Johan Forssell lyfter fram, det vill säga servicen till företagen och informationen till företagen om hur man gör de här ansökningarna så att det blir rätt från början. Men det handlar också om att omdisponera resurser. Migrationsverket har lite drygt 7 000 anställda och jobbade väldigt hårt med asylfrågorna under förra året, med över 112 000 beslut i asylprövningar. Men det är klart att den arbetsuppgiften nu börjar arbetas undan, så att säga. Då får man också möjlighet att omdisponera resurser, så att fler kan jobba med de här ärendena och därmed bidra till att korta handläggningstiderna. När Johan Forssell pratar om ledarskap vill jag påminna om att handläggningstiderna i arbetskraftsärenden fördubblades när ni styrde över Migrationsverket. Från 2010 till 2014 ökade den genomsnittliga handläggningstiden från 41 dagar till 90 dagar - utan någon flyktingkris. Sedan dess har handläggningstiderna alldeles riktigt ökat ytterligare något, men när ni styrde ökade de mer än vad de gjort nu, trots att ni inte hade någon flyktingkris att ta hand om. Vad säger det om ledarskapet, Johan Forssell? Handläggningstiderna skiljer sig väldigt mycket mellan olika yrkesgrupper. Jag pekade i mitt interpellationssvar på it-specialister, en grupp som efterfrågas på många håll. Där är handläggningstiden 36 dagar. När det gäller de företag som är certifierade - det finns ju en sådan ordning också - det vill säga som är välkända för Migrationsverket och som vi vet sköter de här frågorna på rätt sätt är handläggningstiden i genomsnitt 26 dagar. Men det finns också branscher där man måste göra lite mer extrakontroller. Det var faktiskt den borgerliga regeringen som införde de där extrakontrollerna 2014; ni såg att det hade blivit fel från början. Det kan handla om till exempel hotell och restaurangbranschen, där vi vet att riskerna för fusk är större. Det är i de ärendena som handläggningstiderna blir längre, då man måste kontrollera att det verkligen är rätt villkor som gäller. Det är viktigt att de kontrollerna görs. Annars hamnar man i en sådan situation som vi pratade om alldeles nyss, i den tidigare interpellationsdebatten, att människor kanske blir utnyttjade på arbetsmarknaden. Dit vill vi inte. Herr talman! Vi har förstärkt Migrationsverket. Vi har gett dem ett nytt uppdrag, och de jobbar nu för högtryck med att korta handläggningstiderna.
Herr talman! Ja, migrationsministern är nöjd. Han är nöjd med regelverket och nöjd med Sverige. På många sätt ska man kanske vara det. Sverige är ett fantastiskt land på många sätt. Men som jag har påpekat flera gånger: Vi är inte lika bra som vi skulle kunna vara. Vi är inte lika bra som vi borde vara. Då är i alla fall min utgångspunkt att man ska försöka fixa till de problem som vi ser och som faktiskt, trots migrationsministerns väldigt positiva redogörelse, drabbar väldigt många människor och företag. Jag kanske ska påminna om den artikel som jag visade i den förra interpellationsdebatten: Utvisa inte våra experter. Det är kanske 20 - jag räknar snabbt - företag och organisationer som är mycket kritiska till den politik som den rödgröna regeringen nu rullar ut kring just arbetskraftsinvandring. "Samtidigt eskalerar problemen med utvisningar, vilket drabbar både enskilda individer och Sverige som behöver arbetskraftsinvandrarna mer än de behöver oss." Det står också: "Dessvärre ignorerades riksdagens beslut av regeringen" - då syftar man på det tilläggsdirektiv som vi i Alliansen lade fram i socialförsäkringsutskottet - "och vi ser att utredningens förslag lägger ytterligare en våt filt över arbetskraftsinvandringen." Detta är väldigt svårt, herr talman, att få ihop med den beskrivning som Morgan Johansson gör gällande. Det handlar om det som vi talade om i den förra interpellationsdebatten, nämligen att regelverket inte är tillräckligt modernt och att vi i dag närmast mekaniskt utvisar personer som är högutbildade och som är eftertraktade och uppskattade på den svenska arbetsmarknaden - på grund av mindre fel. Det ska nu bli ytterligare en utredning som ska titta på detta, närmast direkt efter att den förra utredningen har rapporterat. Ja, det är högkonjunktur för utredningar. Fortsätter det så här närmar vi oss väl snart antalet för tillsatta samordnare. Men det handlar också om handläggningstiderna. Det var såklart inte bra om de ökade redan under alliansregeringens tid. Men det är inget skäl till att låta dem fortsätta öka. Vi kan titta på förlängningsärendena. Jag vill minnas att den genomsnittliga tiden nu är över 200 dagar. Det håller inte. Vi kan stå i kammaren och tala hur mycket som helst om att Sverige ska vara bra och att det ska vara ett regelverk som gör det att lätt att komma till Sverige. Men om den person som ansöker om förlängning möts av handläggningstider på 200 dagar är den diskussionen inte värd någonting alls. Nej, det är bra att regeringen nu - jag vill påpeka att det är ganska sent omsider - har börjat titta på denna fråga. Vi får avvakta och se vad man kommer fram till. Jag tror, som sagt, att det handlar mycket om ledarskap. Där dessa beslut fattas ska det finnas en kultur av att det ska vara just korta handläggningstider. Jag tror att det till exempel handlar om att få på plats en ny ordinarie generaldirektör på Migrationsverket. Jag vill minnas att det är mer än sex månader sedan den tidigare annonserade att han skulle sluta. Jag kan i detta sammanhang passa på att fråga migrationsministern när han ser framför sig att det ska finnas en ordinarie ledning på denna väldigt viktiga myndighet.
Herr talman! Nej, jag är inte nöjd med handläggningstiderna. Jag tror att något av det första som jag sa i mitt förra anförande var att vi måste se till att korta handläggningstiderna. Men jag sa också att vi hade förstärkt Migrationsverket. Det är fler som jobbar där. Vi kan omdisponera resurser från asylhandläggning till dessa ärenden. Och vi har gett dem ett särskilt uppdrag - det gjorde vi redan i höstas - som handlar om att korta handläggningstiderna. Det handlar, som sagt, mycket om service och information till företagen. Jag pekade också på att det skiljer sig väldigt mycket beroende på vilken yrkeskategori det handlar om. När det gäller it-specialister är det 36 dagar. När det gäller certifierade företag är det 26 dagar. Men det finns branscher där man behöver göra extrakontroller för att veta att det verkligen är rätt villkor som gäller och att det är en seriös arbetsgivare man har att göra med. Detta med kontrollerna är faktiskt er lagstiftning från 2014. När man behöver göra de extrakontrollerna tar det längre tid. När ni styrde fördubblades handläggningstiderna - de fördubblades. Det var inte bara så att de ökade något, utan de fördubblades. Och detta skedde utan att det fanns någon flyktingkris. Det var inte något särskilt gott ledarskap, skulle jag vilja säga. Vi förstärker Migrationsverket. Vi har gett dem detta uppdrag. Men jag tycker att Johan Forssell blir svaret skyldig på en fråga. Jag vet vad som står i era budgetförslag. Ni gick förra året fram med ett förslag om att skära ned på Migrationsverket. 500 miljoner kronor - en halv miljard - skulle ni dra in från Migrationsverket. Då är min fråga till Johan Forssell: Hur ska du kunna förkorta handläggningstiderna om du samtidigt ska säga upp hundratals medarbetare för att kunna dra in de 500 miljoner som du i stället tycker ska gå till skattesänkningar?
Herr talman! Jag tror inte riktigt att migrationsministern tänkte sig för nu. Det är i detta nu som det sker neddragningar hos Migrationsverket - det handlar om väldigt många människor, och det är under den rödgröna regeringens ämbetstid. Men, som jag har påpekat, jag tror att det handlar mycket om ledarskap. Man kan konstatera att Migrationsverket aldrig har haft så stora resurser som man har just nu. Ändå har vi handläggningstider när det gäller förlängningsärenden på över 200 dagar. Det kan inte vara där skon klämmer. Det måste finnas någonting annat i detta som förklarar utvecklingen. Vi har från Alliansen sagt att vi vill se en 30-dagarsgaranti vid en korrekt ifylld ansökan. Det yrkandet valde de rödgröna partierna att avslå i riksdagen. Det tycker jag är tråkigt. Det hade nämligen utgjort en tydlig ram för Migrationsverket: att det är detta man ska arbeta efter. Och det hade kunnat underlätta. Om det då är ledarskap det handlar om för att få till denna kultur vill jag upprepa min fråga till migrationsministern. Det har nu gått sex månader sedan den tidigare generaldirektören annonserade att han skulle sluta. När kan vi få en ny ordinarie ledning på plats, som tar krafttag kring detta, som sätter fokus på det och som kanske gör de nödvändiga förändringar som måste ske? Det kan även vara strukturella förändringar. Det handlar om att vi ska kunna få inte bara en modernare tolkning av reglerna utan också kortare handläggningstider.
Herr talman! Jag säger återigen: När ni styrde fördubblades handläggningstiderna. De har sedan fortsatt att öka. Men det beror också, skulle jag vilja säga, på att vi däremellan, 2015, fick en stor flyktingkris. Johan Forssell säger att det görs neddragningar på Migrationsverket. Det sker mot den bakgrunden. Vi avvecklar till exempel många asylboenden. De som har fått uppehållstillstånd kommer nu ut i kommunerna. De som inte får uppehållstillstånd lämnar Sverige. Kostymen minskar på det sättet. Men jag pratar om era neddragningskrav. Det är 500 miljoner utöver vad regeringens budget säger. Ni har alltså ett rakt nedskärningskrav, på en halv miljard kronor, på Migrationsverket. Johan Forssell säger i samma andetag: Nu måste vi införa en 30-dagarsgaranti. Man kan inte göra båda delarna samtidigt: höja kraven och samtidigt skära ned på myndigheten. Det visade ni, som sagt, förra mandatperioden. När ni har styrt har ni aldrig visat att ni har klarat av det. Men i opposition kan man kanske säga lite vad som helst. När det gäller generaldirektören har det varit en ordinarie rekryteringsprocess, som helt följer tidsplanen. Vi kommer inom kort att utse en ny ordinarie generaldirektör för Migrationsverket.